Herr talman! I motionerna I: 496 och 11: 931 som behandlats i det här utskottsbetänkandet har motionärerna påvisat, att den nu gällande realisationsvinstbeskattningen vid försäljningen av jordbruksfastigheter är så utformad, att den inte utan skäl kan sägas motverka den statliga jordbruksrationaliseringen.

Hur nuvarande bestämmelser verkar har i motionerna påvisats genom ett praktiskt exempel som finns intaget på s. 15 i utskottsbetänkandet. Exemplet är hämtat från inköpsverksamheten år 1969 i Stockholms läns lantbruksnämnd och är ett av flera. Av exemplet framgår att fastigheten inköptes av säljaren år 1937 för 33 000 kronor. Taxeringsvärdet var år 1949 35000 kronor. Under åren 1953—1955 genomfördes styrkta förbättringsåtgärder för tillsammans 21600 kronor. Enligt indexoch uppräkningsregler, för vilka redogörs på s. 14 i utskottsbetänkandet, utgjorde fastighetens uppräknade ingångsvärde år 1969 252 218 kronor. Försäljningspriset till lantbruksnämnden för fastigheten som helhet fastställdes till 175 000 kronor, vilket med 77 218 kronor understeg gäl lande ingångsvärde. Det blev alltså inte fråga om någon vinst för säljaren och därför inte heller om någon realisationsvinstbeskattning. Säljaren ville emellertid, vilket är mycket vanligt då det gäller äldre säljare, behålla fastighetens byggnader med tomt och bo kvar på platsen. Detta var för både säljare och lantbruksnämnd en god lösning, eftersom byggnadsbeståndet saknade aktualitet från jordbruksrationaliseringssynpunkt. Men nu uppstår problemet. Eftersom det årliga 3 000-kronorstillägget på fastighetsvärdet är knutet till bostadsdelen av byggnadsbeståndet innebar detta jämte uppräknad bostadsförbättring år 1953 samt lagfartskostnader m.m., att det uppräknade ingångsvärdet av byggnadsbeståndet utgjorde 52893 kronor. Tomt och byggnadsbestånd uppskattades till ett värde av 115 000 kronor. Vid en försäljning av enbart jord och skog till lantbruksnämnden skulle för säljaren, med hänsyn till att byggnadsbeståndet icke ingick i försäljningen, uppstå en vinst på 62 107 kronor på vilket belopp en realisationsvinstskatt skulle uttas på 46 580 kronor. Exemplet visar att om fastigheten försåldes med hus, så uppstod ingen beskattningsbar vinst. Om säljaren däremot behöll husen med tomt och bodde kvar, så fick han enligt gällande bestämmelser betala 46 580 kronor i realisationsvinstskatt. Detta exempel är ingalunda unikt, och om lantbruksnämnderna nu vill fullfölja rationaliseringsverksamheten tvingas de att i liknande fall kringgå bestämmelserna genom att först köpa in hela fastigheten och sedan återsälja tomt och hus till den tidigare ägaren. Då utgår ingen realisationsvinstbeskattning.

Det har däremot inte varit lagstiftarens avsikt att försvåra försäljningar i rationaliseringssyfte, vilket framgår inte minst därav att vid sådana försäljningar endast 75 Zo av vinsten beskattas, oavsett den tid fastigheten innehafts. Enligt utskottets uppfattning är det angeläget att regierna för realisationsvinstbeskattningen är så utformade att de inte onödigtvis försvårar det allmännas möjligheter att verka för en effektiv och rationell jordoch skogsbrukspolitik.

Några direktiv för en sådan översyn har dock ännu inte utfärdats, men av departementschefens uttalande framgår att översynen kommer att bli genomgripande. Den kan därför beräknas ta lång tid i anspråk. Enligt utskottets uppfattning bör den av motionärerna aktualiserade frågan lämpligen prövas i samband med den sålunda aviserade översynen.

Jag har inget yrkande, men om jag hade det skulle det närmast vara en tillstyrkan till utskottets positiva skrivning och förslag.

Om utskottet inte avser det senare, när kan det då förväntas att de i motionerna aktualiserade spörsmålen omprövas i enlighet med motionärernas och utskottets uttalade intentioner?

Herr talman! I förra veckan behandlade vi för andra gången i år ett ärende, som har fått beteckningen »skattepaket». Behandlingen gick i brådskans tecken, och resultatet blev en skärpning av skattetrycket på gemene man i vårt land. Jag skall inte nu upprepa den karakteristik som gavs av de förslag, vilka förra veckan i allt väsentligt för des i hamn av den enade fronten av socialdemokrater och borgerliga Ppartier. I dag har vi att behandla en annan skattefråga. Det gäller en skärpning av aktievinstoch markvärdebeskattningen. Det är verkligen kännetecknande för innehållet i den skattepolitik som förs i vårt land att utskottet i år liksom i fjol när motsvarande krav behandlades ställer sig avvisande. De krav som vänsterpartiet kommunisterna rest i motionsparet I: 102 och II: 112 syftar till att såväl kapitalvinster som markvärdestegringsvinster skall beskattas som vanlig inkomst. I avvaktan på begärda förslag om en skärpning av aktievinstbeskattningen ställer vi emellertid i år det konkreta förslaget att den andel av försäljningssumman, som skall räknas som skattepliktig realisationsvinst, skall höjas från 10 procent till 15 procent. Medan pålagor på allmänheten i Öövrigt, dvs. på löntagarna, mycket väl kan beslutas i brådskans tecken, såsom jag tidigare sade, och utan några tidsödande utredningar tycks det vara rasande svårt att komma fram till en skärpt beskattning av kapitalägarna. Jag vill erinra om att utskottets talesman i fjolårets debatt i denna fråga på tal om förmögenhetsbeskattningen — som då också togs upp — bla. framhöll följande: »Socialdemokraterna har därvidlag sagt att vi kommer med ett förslag om en väsentligt höjd förmögenhetsbeskattning.» Utskottets talesman fortsatte emellertid också med att säga att det förelåg en majoritet härför. Vi vet alla i dag hur det blev med den saken. Det var ett löfte som sveks. Nu avvisas våra förslag med nya löften. Utskottet hänvisar till att gällande bestämmelser angående realisationsvinstbeskattningen skall överses. Utskottet kryper bakom denna utfästelse i sitt avslagsyrkande även i sitt ställningstagande till vårt konkreta yrkande om en omedelbar skärpning av den skatteplik tiga realisationsvinstens andel av försäljningssumman från, som jag nyss nämnde, 10 procent till 15 procent. Utskottet framhåller också i sitt betänkande att den i samband med företagsbeskattningen aviserade översynen av realisationsvinstbeskattningen kan beräknas ta lång tid i anspråk. Det betvivlar jag inte alls. Men talar då inte detta för ett bifall till det av oss i motionerna ställda yrkandet? Så ser i varje fall vi på saken. I samband med att företagsbeskattningen omnämnes kan jag inte underlåta att erinra om ett yttrande från finansministern i en dialog med herr Curt Nicolin, refererad i Veckans Affärer av den 9 april i år. Herr Sträng framhåller däri bl.a. följande: »Jag har inte använt ordet ”skärpt” när jag talar om behovet att se över bolagsbeskattningen.» Det gäller alltså i detta fall bolagsbeskattningen. Yttrandet anser jag vara signifikativt för ambitionerna hos samme finansminister som är så kvick att ta till de »beska medicinerna» när det gäller löntagarna. Utskottets ställningstagande i denna fråga vittnar om en följsamhet mot regeringens skattepolitiska orientering som minst av allt kan sägas vara klädsam. Vad markvärdestegringen beträffar synes utvecklingen i dag verkligen gå mot en starkare upptrissning av markpriserna och därmed följande vinstökning. Jag kan upprepa vad vi tidigare förklarat i detta sammanhang, nämligen att någon form av prisreglering måste till för att stoppa markspekulationen, men samtidigt måste också en skärpt beskattning åstadkommas. Jag anser att ett minimikrav är att markvärdevinsterna beskattas i samma utsträckning som vanliga inkomster beskattas här i landet. Herr talman! Med stöd av de anförda synpunkterna ber jag att få yrka bifall till motionerna I: 102 och II: 112.

Herr talman! I förevarande utskottsutlåtande behandlar bevillningsutskottet motioner som gäller ändringar av reglerna för dels beskattning vid försäljning av aktier, dels beskattning av realisationsvinster som uppkommer vid försäljning av fastigheter. Beskattningen av aktievinster har tagits upp i två motionspar, I:102 och II:112 samt I: 148 och II:175. I det förstnämnda motionsparet framförs dels ett utredningskrav, dels ett förslag om höjning av den procentsats som nu gäller för beskattning av vinst vid försäljning av aktier och värdepapper som innehafts minst fem år. Motionärerna önskar — som framgick av fru Rydings anförande — en höjning från 10 till 15 procent. I det andra motionsparet begärs en allmän översyn av bestämmelserna om beskattning av vinst vid aktieförsäljning. De bestämmelser som vi nu har när det gäller beskattningen av vinster vid aktieförsäljning daterar sig från år 1966. Redan då uttalade departementschefen att frågan om kapitalvinstbeskattningen kunde behöva överses. Bevillningsutskottet underströk också nödvändigheten av att bestämmelserna överarbetas och att en samordning görs med de förslag som kan väntas från andra pågående utredningar, bl.a. kapitalskatteberedningen.

Vi kan alltså få ett material som grund för diskussionen av dessa frågor. Utskottet har därför inte funnit skäl att tillstyrka de krav som framförts i motionerna utan emotser resultatet av den allmänna översynen av realisationsvinstbeskattningen. När det materialet föreligger får vi tillfälle att ta ställning i dessa frågor. Det är ju den behandlingsgång som vi brukar tillämpa i detta hus: vi skall ha ett material som underlag innan vi är redo att ta ställning till förändringar. Och bestämmelserna på det här området har gällt sedan 1966, varför det finns anledning att följa utskottet och nu se över dem. I det andra avsnittet har utskottet behandlat motioner angående realisationsvinst vid försäljning av fastighet. Motionerna I: 225 och II: 264 avser rätten att erhålla uppskov under viss tid med beskattning av realisationsvinst. Motionärerna vill ha en vidgad sådan rätt, vilket man tagit fasta på i reservationen 1.

Nu gällande bestämmelser lämnar möjlighet till uppskov med skatten endast vid expropriation eller tvångsöverlåtelse eller när överlåtelsen ingår som ett led i ett jordbruks eller skogsbruks yttre rationalisering. Utskottsmajoriteten delar inte motionärernas uppfattning om de bekymmer som uppstår vid en fastighetsförsäljning. Med de grunder som används för uträkningen, varvid hänsyn tas till penningsvärdeförändringen, till förbättringskostnader 0. d., uppkommer inte någon vinst. Fastigheterna blir inte föremål för någon beskattning. Sätter man sig ned och räknar på egnahemmen i allmänhet, finner man att de inte drabbas av någon realisationsvinstbeskattning. Utskottsmajoriteten anser därför inte erforderligt med speciella undantagsregler när en person säljer en fastighet och skaffar sig bostad på annan ort.

I två motionspar, I:496 och II: 931 samt I:797 och II:905, berörs frågor om realisationsvinst vid försäljning av jordbruksoch skogsfastigheter. Såsom herr Trana framhöll är utskottet enigt om att reglerna bör utformas på sådant sätt att de inte onödigtvis försvårar det allmännas möjligheter att verka för en effektiv och rationell jordoch skogsbrukspolitik. De bestämmelser som nu gäller kan i det här avseendet få en icke önskvärd effekt, vilket herr Trana redovisar genom att anföra det exempel, som återfinns i utskottets utlåtande. Utskottet anser därför att dessa frågor lämpligen bör omprövas i samband med den översyn departementschefen har aviserat och att de problem som är berörda i motionen skall behandlas med förtur. Jag kan inte riktigt förstå herr Tranas rädsla för att förslaget därigenom skulle så att säga begravas i den stora utredningen. Inom utskottet har vi som sagt varit helt eniga om att detta är problem som måste lösas med förtur och vi förväntar oss alltså att vi skall få rätsida på de problem som har tagits upp i motionerna. Slutligen återstår ett motionspar, 1: 494 och II: 568, vari aktualiseras rätten till uppskov i vissa fall med realisationsvinstbeskattningen. Därmed avses de fall där den skattskyldige under ärendets gång har anskaffat lämplig ersättningsfastighet; herr Josefson i Arrie har redan utvecklat den problematiken. Regeringsrätten har i ett förhandsbesked förklarat att fastighet, som anskaffats innan skattepliktig realisationsvinst uppkommit, inte kan betraktas som ersättningsfastighet. Utskottet delar motionärernas uppfattning att när ett di rekt samband föreligger mellan avyttringen och förvärvet av ersättningsfastigheten bör uppskov kunna medges, även om fastigheten har anskaffats innan ärendet om realisationsvinsten är klart. Utskottet förutsätter även härvidlag att den aviserade utredningen angående = realisationsvinstbeskattningen snarast lägger fram förslag till ändringar av de gällande bestämmelserna. I reservationen 2 ställs yrkandet, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall begära ett förslag till vårsessionen. I sak är vi ense om att förhållandet behöver rättas till. Det är bara när det gäller tillvägagångssättet som utskottsmajoriteten har valt att gå en annan väg. Herr Josefson i Arrie frågar, om det inte hade varit bättre att i skrivelse till Kungl. Maj:t begära ett förslag till vårriksdagen. Vi tror inte att den vägen är snabbare, utan menar tvärtom att man med den av utskottsmajoriteten föreslagna metoden fortare kan få fram ett förslag till ändringar på denna punkt. Det är detta som har föranlett utskottsmajoriteten att gå den andra vägen för att åstadkomma den rättelse av reglerna som vi från båda håll har önskat.

Herr talman! Herr Carlstein säger att utskottet inte kunnat tillstyrka vårt motionsyrkande med hänsyn till att departementschefen har aviserat en översyn av realisationsvinstbeskattningen. Det var det jag redan i mitt första anförande misstänkte att herr Carlstein skulle hänvisa till, men jag gjorde inte som herr Carlstein utan jag läste vidare i utskottets skrivning, och där står det att »Översynen kommer att bli mycket genomgripande. Den kan därför beräknas ta lång tid i anspråk.» Jag vill upprepa att detta styrker mig i kravet på att man nu skulle vidta de konkreta åtgärder vi har föreslagit i form av en höjning från 10 till 15 procent av denna beskattning. Herr Carlstein borde ha förstått att det skulle vara till nytta för staten att få in de pengarna. Det talas ju annars om att varje krona är så värdefull som staten kan få in i skattemedel, men det tycks bara gälla löntagarnas kronor och inte sådana skatteskolkare som verkligen har någonting att ta av. Jag anser därför att det vore ett klokt beslut, om man i dag höjde beskattningen från 10 till 15 procent och jag vidhåller mitt första yrkande.

Herr talman! Herr Carlstein säger att det inte blir någon beskattning av de människor som skall flytta från en ort och som därför måste sälja sina fastigheter och köpa likadana på en annan ort. Den uppgiften måste vara fullständigt felaktig. Det förekommer dock ganska ofta att de blir beskattade. Jag kan hålla med herr Carlstein när han säger att det inte uppstår någon vinst för dessa människor, men de blir beskattade och det vänder vi oss mot. Har man för expropriering en bestämmelse, enligt vilken uppskov med realisationsvinst kan beviljas, bör samma regel kunna gälla för människor som av olika anledningar måste flytta. Vidare framhåller herr Carlstein att det inte betalas några höga priser på villor i de orter där företag läggs ner. Men i dag läggs det ner en mängd företag även inom expansiva överhettade områden och människorna måste flytta för att ta anställning på andra orter. Sådant förekommer alltså inte bara i ödebygder utan även i orter där man normalt får ut mycket höga priser på villor. Men det innebär naturligtvis också att man i sådana fall får betala ett högt pris när man skall köpa en annan villa.

Herr talman! Det är givetvis en bedömningssak vilken väg man anser bäst och snabbast för att nå fram till en lösning. Jag har emellertid svårt att förstå utskottets ståndpunkt. Här har vi att välja mellan att antingen hänskjuta frågan till en utredning som ännu inte är tillsatt eller att i skrivelse till Kungl. Maj:t direkt framföra våra synpunkter. För mig framstår det som klart att den snabbaste vägen är att i skrivelse till Kungl. Maj:t direkt påpeka vad man önskar. Redan i januari fäste jag finansministerns uppmärksamhet på detta spörsmål genom en enkel fråga. Ärendet var då föremål för behandling i regeringsrätten, och jag fick därför inte tillfälle att ta del av finansministerns uppfattning i frågan. Men ingenting har skett sedan regeringsrätten tog sin ståndpunkt, och det är ytterligare ett skäl för att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t uttalar sin mening, som i sak går ut på att man redan till vårriksdagen vill ha ett förslag om ändring på denna punkt.

Herr talman! Av herr Carlsteins svar på mina frågor står det klart att utskottet anser att det avsnitt som våra motioner gäller inte skall behandlas med förtur innan utredningen har lagt fram förslag. Jag kan förstå att bevillningsutskottet liksom alla andra utskott följer de regler som har utkristalliserat sig i riksdagsarbetet och att utskottet därför vill hänskjuta förslagen till den utredning som skall tillsättas.

På goda grunder kan vi anta att inte ens utredningen kommer till en annan slutsats. Det är då litet förvånande att man inte kan göra ett avsteg från gamla vaneregler och undvika att i en så viktig fråga försvåra lantbruksnämndernas verksamhet under så lång tid framöver som nu kommer att bli fallet.

Herr talman! Jag har tidigare sagt, herr Larsson i Umeå, att det endast i mycket få undantagsfall inträffar att det vid försäljning av fastigheter blir fråga om någon realisationsvinstbeskattning. Vid vinstberäkningen skall nämligen inköpspriset och de årliga förbättringskostnaderna — om dessa uppgår till minst 3 000 kronor — omräknas efter det allmänna prisläget när avyttringen sker. Omräkningen skall ske enligt en indexserie, grundad på konsumentprisindex och levnadskostnadsindex med 1914 som basår. Förbättringskostnaderna är avdragsgilla de år de uppgår till minst 3 000 kronor. Har den avyttrade fastigheten omfattat byggnad som i huvudsak varit avsedd för bostadsändamål — det är dessa byggnader vi nu diskuterar — får man från försäljningsvinsten dra av ett belopp på 3 000 kronor för varje påbörjat kalenderår som bostaden funnits på fastigheten under innehavandetiden. Detta gör att det inte på dessa fastigheter uppkommer några vinster att ta fram till beskattning, och därför behövs det inte någon undantagsbestämmelse av det slag som herr Larsson i Umeå talar om. Inte heller i de expansiva områdena blir det några vinster vid försäljningar. Fastighetsägarna röner således en mycket generös behandling i detta avseende.

Med det beslut som utskottsmajoriteten föreslagit riksdagen att fatta löser vi problemen. Vi kan sedan tvista om vilken väg som är den snabbaste, riktigaste, lämpligaste, mest traditionella osv. I detta avseende är vi på båda sidor ute på litet hal is. Vi vet ingenting med bestämdhet om den saken. Det är mycket möjligt att den väg jag förordar är den snabbaste, men det kan också hända att man på den väg som motionärerna föreslår snabbast kan nå resultat. Jag hävdar emellertid att den väg vi förordar är den riktiga.

Herr talman! Herr Carlstein sade att de flesta villaägare inte drabbas av någon skatt då de säljer sina villor därför att de flyttar och sedan köper villa på annat håll. Det är riktigt — jag framhöll det också i mitt första anförande — att detta inte gäller alla. Men en beskattning av en vinst som icke förekommit är ju lika galen även om den bara drabbar ett fåtal. En orättvisa skall väl tas bort oavsett om den drabbar många eller få. Det finns tjänstemän i offentliga värv som kanske för sin tjänsts skull, t.ex. på grund av befordran, inte kan stanna mer än fem, sex eller sju år på en plats för att sedan flytta till nästa plats. Önskar de en sådan boendeform som egen villa drabbas de av en beskattning av en vinst som aldrig funnits. Frågan är, herr Carlstein, inte hur många villaägare det gäller, utan i stället om vi skall ta ut skatt på en inkomst som aldrig funnits. Och det kallas inte beskattning — det kallas konfiskation.

Herr talman! Redan i mitt första inlägg noterade jag med tillfredsställelse att vi är eniga i sakfrågan. Men för att detta skall lända till det resultat varom vi är ense är det angeläget att man finner den snabbaste vägen för att så snart som möjligt få det hela i funktion. Det är alltså därom vi tvistar. Kanhända denna lilla debatt kan fästa regeringens uppmärksamhet på det angelägna i att frågan blir föremål för övervägande.

Herr talman! Herr Carlstein yttrade i sitt senaste anförande att man här i riksdagen inte brukar gå till väga så som vi har föreslagit i vår motion. Men vi har inte vänt oss emot en utredning. Vi har föreslagit att man i avvaktan på utredningen, som enligt utskottets betänkande kommer att ta lång tid i anspråk, skulle företa en höjning från 10 till 15 procent av skatten på aktievinster. Det var roligt att höra att avslagsyrkandet inte är betingat av någon speciell omsorg om dem som pengarna har, utan av en önskan om grundlighet. Men det finns andra saker som skett i brådskans tecken och som jag var inne på i mitt första anförande. I de fallen har inte några grundliga undersökningar gjorts och det har ändå gått utmärkt att företa en skattehöjning. Den ändring vi har föreslagit i vår motion kan i avvaktan på utredningsresultatet betraktas som interimistisk. Därför borde man, om man menar allvar med talet om att varje krona är värdefull för statsverket i dag, ha gått med på vårt yrkande.

Herr talman! Eftersom jag vid fjolårets behandling av en motion med liknande yrkanden som de i dag aktuella hade anledning att beklaga att den inte sänts ut på remiss, vill jag nu börja med att notera att årets motionspar, I: 34 och II: 37, i det avseendet fått en riktigare behandling. Remissyttranden har infordrats, och många av dem ger ett otvetydigt stöd åt yrkandena i vår motion. Så hänvisar t.ex. arbetsmarknadsstyrelsen till erfarenheterna från arbetsvården, som enligt styrelsens 'uppfattning talar för att formerna för ekonomisk ersättning under rehabilitering blir föremål för utredning. för behovet av att se över det nuvarande splittrade ersättningssystemet. Jag hoppas att den förståelsen också gäller behovet av en ersättningsform med rehabiliteringsstimulerande effekt. Ett sådant system är nödvändigt för det stora antal människor som inte i sina anställningsförhållanden, genom förmögenhet eller hög samhällsställning har garantier för att inte drabbas av ekonomiska problem i samband med sjukdom, olycksfall eller skador som tvingar dem till omplaceringar eller yrkesbyten. Vi motiverar alltså vårt motionsyrkande med att det utöver det system för grundtrygghet vid sjukdom och ålderdom som finns i dag också behövs en tredje form av grundtrygghet, nämligen vid olika former av rehabilitering och omskolning. Liksom arbetsmarknadsstyrelsen anser vi att ersättningen bör vara en stimulans för den enskilde att genomgå rehabiliteringsåtgärder, och vi framhåller dessutom i motionen att ersättningen måste få sådan utformning, att den inte bygger in i systemet de ekonomiska orättvisorna i form av låga löner som ger låg sjukpenning, låg pension och låga utbildningsbidrag. Vår uppfattning, att det behövs ett ökat ekonomiskt stöd i samband med rehabilitering, stöds också av remissyttrandet från Försäkringskasseförbundet, som funnit att rehabiliteringsförsök hindrats eller försvårats av att den sjuke inte kunnat bära de direkta kostnader som åtgärden medfört. Det behövs ersättning vid alla former av rehabilitering, såsom t.ex. vid utprovning av tekniska hjälpmedel för handikappade vid vistelse på institutioner där man t.ex. har gåträning. Framför allt i Norrland och i glesbygdsområden på andra håll i landet, där det är fråga om långa resvägar och där en utprovning av ett tekniskt hjälpmedel kan ta flera dagar i anspråk; behövs en rehabiliteringsersättning som kom pensation för sådana utgifter som nu i regel inte ersätts av samhället. Mot den bakgrunden är det med viss glädje man konstaterar att årets utlåtande, som avgetts av andra lagutskottet, skiljer sig från fjolårets utlåtande från allmänna beredningsutskottet på det sättet att andra lagutskottet anser det angeläget med en översyn av ersättningsfrågorna vid rehabilitering. Herr talman! Jag delar givetvis utskottets förhoppning om att behandlingen av denna fråga skall ges förtur.

Herr talman! Andra lagutskottet har med solid majoritet avstyrkt motionerna om en, som det heter, efter arbetstagarens ålder variabel semestertid. Tanken i motionen är ju, att man lagstiftningsvägen skulle genomföra en rätt för äldre anställda till en något längre semester än den som tillkommer de yngre och starkare. Utskottet har avvisat den tanken, huvudsakligen med motiveringen att detta bör vara en förhandlingsfråga för arbetsmarknadens parter. Grundtryggheten i fråga om semester är garanterad i lag; vad därutöver finns i form av särskilda förmåner skall uppgöras om genom förhandlingar. Naturligtvis ligger det mycket i detta.

Vi vet att det i mycket stor utsträckning förekommer varierande semesterförmåner på arbetsmarknaden. Det gör det kanske framför allt i offentlig tjänst. Vi vet också att längre semester än den vanligaste tillkommer förtjänta männi skor som en sorts extra ersättning för ett, jag förmodar, värdefullt arbete. Förmånen är ju i regel sammankopplad med lönen. Om man har hög lön, får man också längre semester; har man låg lön, får man kortare semester. Det är det inte mycket att säga om detta. Vi vet att i stor utsträckning motiveras den längre semestern för höglönetagare med att dessa inte åtnjuter ersättning för övertid i jobbet, utan de får så att säga kompensation för övertiden en gång om året genom några extra semesterdagar. Jag har ingen invändning mot detta. Men jag tycker att även den som inte i sitt arbete har lyckats avancera till de högre lönegraderna och till de mera framträdande positionerna kan ha samma behov, när krafterna börjar avta, av en liten extra möjlighet att vila upp sig. Jag är inte ensam om den uppfattningen. Det föreligger en rad remissyttranden, och där har som så ofta givits uttryck för olika uppfattningar. Flera av de stora organisationerna har inte något att erinra mot att riksdagen låter undersöka denna frågeställning och den största av dem alla på tjänstemannasidan, TCO, har mycket klart tagit ställning för en utredning med sikte på lagstiftning i detta fall. När jag, trots att jag blivit ensam i utskottet, befinner mig i så gott sällskap, anser jag mig, herr talman, kunna yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Folkpartiet har under en följd av år fört fram tanken, att de ökade möjligheterna till fritid skulle kunna tas ut i form av en längre sammanhängande ledighet för den som så önskar. Detta är anledningen till att vi inte har kunnat ansluta oss till en lagstiftning, som skulle gå ut på att en förlängning av ledigheten måste tas ut i form av årlig semester. När det däremot gäller åsikten att den som är äldre kan ha ett större behov av ledighet har, såvitt jag förstår, varken utskottsmajoriteten i övrigt eller folkpartiledamöterna någon annan mening än motionärerna. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Skall den som har partiell förtidspension få tillgodoräkna sig pensionspoäng för den inkomst han förtjänar? Det är den frågan som ställes i de motioner som behandlas i andra lagutskottets utlåtande nr 61. Motionärerna och reservanterna från folkpartiet svarar ja på den frågan. Huvudprincipen för ATP-systemet är att intjänad inkomst skall ligga till grund för pensionspoängen, och motionärerna och reservanterna anser att även den som har partiell förtidspension skall ha den rätten. Utskottets majoritet har däremot haft motsatt uppfattning. När man tar del av handlingarna i detta ärende blir man ganska deprimerad. Denna fråga har stötts och blötts i en rad utredningar, och det har kommit fram lösningar som skulle ha inneburit klara förbättringar för den grupp det här gäller, t.ex. det förslag som lades fram av 1958 års socialförsäkringskommitté med talman Axel Strand som ordförande och med flera av kammarens ledamöter som medlemmar. Men ändå har frågan inte kunnat lösas, utan den har bollats över till nya utredningar. Förslagen har avvisats dels med hänvisning till att det här gäller en liten grupp, dels med invändningar som jag skulle vilja beteckna som byråkratiska krångelargument. Visst är det en liten grupp — hela antalet partiellt förtidspensionerade är i dag 30 000 personer — men det är en grupp som är drabbad på olika sätt och som vi därför borde vara måna om att ge full rättvisa i socialförsäkringssystemet. Huvudlinjen i all handikappvård är ju rehabilitering, alltså att på allt sätt stimulera den handikappade att göra en produktiv insats. I takt med att rehabiliteringen får ökade resurser kommer antalet partiellt förtidspensionerade som arbetar att öka. Och frågan om att få tillgodoräkna sig pensionspoäng är en viktig detalj i strävandena att stimulera till ökade insatser.

Även andra remissinstanser har tillstyrkt en ändring i den riktning som motionärerna föreslagit, t.ex. Landsorganisationen, Tjänstemännens centralorganisation, Försäkringskasseförbundet och De handikappades riksförbund. De invändningar som jag här har betecknat som krångelargument skall jag inte gå in på. De kommer måhända att beröras av utskottets talesman. Men av utskottets utlåtande framgår att det finns lösningar på dessa tekniska problem. Jag vill i stället avslutningsvis bara notera en invändning, som jag tycker är särskilt betänklig, mot exempelvis det förslag som socialförsäkringskommittén lade fram.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

Herr talman! Vi har hört herr Romanus ganska så dramatiskt framställa de orättvisor, som drabbar de partiellt förtidspensionerade. Jag vill dock inledningsvis innan jag bemöter en del av herr Romanus” påståenden klara ut hur gällande rätt fungerar. Rätten till tilläggspension grundas på inkomst av förvärvsarbete, och försäkrad som haft förvärvsinkomst överstigande basbeloppet får tillgodoräkna sig pensionspoäng. Pensionsgrundande inkomst får emellertid inte, såsom herr Romanus mycket riktigt säger, beräknas för det år då den försäkrade uppbär förtidspension från den allmänna försäkringen. Det är detta förhållande motionärerna riktar kritik mot. De framhåller att försäkrade med förtidspension enbart från folkpensioneringen blir speciellt missgynnade och hemställer att gällande regler skall ändras, så att personer som uppbär partiell förtidspension skall kunna tjäna in ATP-poäng. Förtidspension kan ju inom ATP i vissa fall grundas på antagandepoäng, vilket innebär att pensionen beräknas som om den försäkrade tillförts pensionspoäng fr.o.m. det år pensionen börjar att utgå och t.v. m. det år den försäkrade fyller 65 år. Pensionen skall således ge uttryck för den försäkrades arbetsförmåga som fullt arbetsför. En förvärvsinkomst vid sidan om partiell förtidspension kan därför knappast i någon större utsträckning grunda rätt till bättre pensionsförmåner än vad som redan utgår enligt antagandeberäkningen. Det förtjänar i detta sammanhang nämnas att av ATP-pensionärer med partiell förtidspension eller sjukbidrag har ca 95 procent av männen och 87 procent av kvinnorna erhållit sådana antagandepoäng. Det bör dessutom påpekas att endast förvärvsinkomster som överstiger basbeloppet, i dag 6 400 kronor, kan bli pensionsgrundande. Efter den 1 juli i år, då nya bestämmelser trädde i kraft, gäller vidare att partiell pension alltid utgår med minst hälften av hel förtidspension mot tidigare en tredjedel av denna. Inkomstens storlek får därför inte uppgå till särskilt många basbelopp utan att rätten till pension omprövas. Skulle vid en omprövning resultatet bli att den partiella förtidspensionen dras in, kommer inkomsterna i fortsättningen att bli pensionsgrundande i vanlig ordning enligt nuvarande regler. Det kan emellertid, såsom motionärerna också påpekar, inträffa att en ung person blir förtidspensionerad innan vederbörande kommit upp till en inkomst, som kan betraktas som hans eller hennes normala förvärvsinkomst. Härvid kan uppstå ett flertal komplicerade pensionsförhållanden, som är föremål för övervägande inom pensionsförsäkringskommittén och även inom den i sommar tillsatta pensionsålderskommittén. Den sistnämnda kommittén skall särskilt undersöka de speciella problem, som uppstår för de unga pensionärerna på grund av att deras pension inte följer den standardutveckling som deras förvärvsinkomster skulle ha undergått, om vederbörande inte hade drabbats av nedsatt arbetsförmåga. Av det sagda framgår att de påtalade bestämmelserna berör en mindre del av de partiellt arbetsföra. Jag vill emellertid poängtera att det är alldeles självklart att enbart den omständigheten att de inte är många inte utesluter att bestämmelserna kan ändras. En ändring skulle emellertid medföra att nuvarande tröskeleffekter ersätts av andra och kanske vida besvärligare. Samtidigt kan det uppstå mycket komplicerade följder både vad gäller rätten att utnyttja de förvärvade pensionspoängen och i fråga om avgifterna till försäkringen. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till andra lagutskottets hemställan i dess utlåtande nr 61.

Herr talman!

Men trots att tre utredningar behandlat frågan har man inte lyckats förverkliga denna princip. Det är inte så konstigt då att det är just de organisationer och organ som särskilt månar om att stimulera de handikappade till produktiva insatser, som kräver en ändring härvidlag. Fru Håvik uppehöll sig en hel del vid dem som har partiell förtidspension med antagandepoäng och påpekade att de utgör 85—95 procent av dem som har partiell förtidspension inom ATP. Ja, för dem är problemen i sammanhanget minst allvarliga — det är riktigt. Det kan emellertid vara problem även för sådana som har antagandepoäng, om de fått förtidspension vid unga år, innan de kommit upp i den inkomst som de senare kan komma upp i. Men framför allt finns den större gruppen av de partiellt förtidspensionerade i dag bland dem som inte har antagandepoäng. Det är 8500 som över huvud taget har partiell förtidspension inom ATP, medan 22 000 har partiell förtidspension inom folkpensioneringen. Det är framför allt de senare som problemet gäller. Fru Håvik medgav — som jag tycker sympatiskt — att även om det är en liten grupp kan man göra en ändring. Men den ändringen kan eventuellt leda till nya tröskelproblem, sade fru Håvik. Men är det inte ganska konstigt att till gruppen partiellt förtidspensionerade säga: Eftersom det kan bli en liten orättvisa här mellan delgrupper, om man gör en förbättring för i stort sett hela gruppen, skall vi låta bli att genomföra denna förbättring och behålla en större orättvisa i förhållande till dem som över huvud taget inte är partiellt förtidspensionerade. Fru Håvik nämnde de tekniska problemen i samband med avgiften. Som jag sade framgår det av utlåtandet att dessa saker går att lösa och att det framförts förslag därom. Dessutom kan man peka på det kanske något större problemet: i dag betalar arbetsgivaren in avgift för dessa personer men de får inga pensionspoäng. Det är också något inkonsekvent i systemet. Hur skulle då dessa pensionspoäng kunna utnyttjas? Ja, det väsentliga är att de kan utnyttjas vid ålderspension, och det är detta som förslagsställarna har siktat in sig på. Herr talman! Jag ber att få sluta med att läsa upp vad De handikappades riksförbund sagt i sitt remissyttrande. Man säger att »likställigheten mellan arbetstagarna gör det nödvändigt att pensionsrätt ges även åt de tre grupper av personer med partiell förtidspension som ovan angivits. Det förhållandet, att antalet personer, som beröres av reformen, icke är nämnvärt stort, bör tala för att samhället har råd att lösa deras trygghetsproblem.> Och TCO säger att det är helt obilligt att man inte kan förtjäna pensionspoäng när man har partiell förtidspension. Jag ber att få vidhålla mitt yrkande.

Herr talman! När man lyssnar till herr Romanus låter detta alldeles otroligt enkelt, och ändå talar herr Romanus om att flera kommittéer har försökt att lösa detta problem. Låt mig först gå in på vad herr Romanus sade om avgifterna. Han talade om att arbetsgivarna betalar avgifter till försäkringen för dessa partiellt pensionerade som är i förvärvslivet. Det är riktigt, men de som har inkomst av annat förvärvsarbete, alltså de som har egna företag, betalar ingen avgift när de har denna partiella pension och förvärvsinkomst. Det var bara en liten komplettering jag ville göra när det gäller avgiften. Det gäller att stimulera de partiellt arbetsföra och handikappade till arbete. Alldeles självklart är väl den uppfattningen gemensam för oss alla, ty det är fråga om en restarbetsförmåga, som samhället bör ta vara på. Reglerna är inte till för att på något sätt motarbeta de partiellt arbetsföra. Efter den 1 juli i år får man halv pension mot tidigare en tredjedel vid nedsättning av arbetsförmågan med 50 procent. Det är väldigt få som kommer upp till inkomster över 6 400 kronor, och en inkomst under detta belopp berättigar inte till några ATP-poäng. Jag nämnde att 95 procent av männen och 87 procent av kvinnorna har antagandepoäng, och vi kan räkna med att det antalet kommer att stiga i och med att systemet byggs ut. Det är ju ännu inte fullt utbyggt. Problemet är inte enkelt. Vi har försökt att lösa det på alla sätt som vi har kunnat finna. Herr Romanus talar om motsättningar mellan två grupper och menade att de väl inte var så allvarliga. Jag vet inte om jag kan hålla med herr Romanus. En lösning som bara berör den grupp av pensionärer som inte har antagandepoäng medför en väldigt stor nackdel för människor med låga antagandepoäng. En ordning som berör alla förtidspensionärer skulle skapa orättvi sor mellan olika kategorier av dem som uppbär förtidspension med antagandepoängberäkning. För att över huvud taget finna en något så när rättvis lösning hade man i förslaget, vilket antogs av riksdagen, kommit fram till att det borde ges pensionstillskott till de sämst ställda. Frågan kommer att bli mindre aktuell i och med att vi kommit längre med utbyggnaden av pensionstillskotten. Herr talman! Jag ber att få vidhålla mitt tidigare yrkande.

Herr talman! Som kammarens ledamöter vet är det inte första gången som jag från denna talarstol tar upp de brännande frågorna om arbetarskyddet och arbetsmiljön. Men det är första gången i dessa sammanhang som jag fått tillfälle att uttrycka min tillfredsställelse över att andra lagutskottet så positivt behandlat våra motioner. Jag anser det vara mycket värdefullt att utskottet i dag hemställer om en skrivelse med anledning av motionerna, något som kan bli ett gott komplement till de avgivna direktiven till den i februari i år tillsatta utredningen. Som alla förstår — det framgår också av direktiven — kommer utredningen att få arbeta med mycket omfattande problemställningar. Detta i sin tur gör att den är tvingad att ta avsevärd tid till sitt förfogande. Därför vill jag påpeka att det har stor betydelse att arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens resurser också för kommande budgetår fortsätter att förstärkas så att det arbete som dessa institutioner i dag bedriver också kan utvecklas. Här får under inga omständigheter en avmattning ske med hänvisning till att det nu pågår en utredning om hela problemkomplexet arbetarskydd och arbetsmiljö. Med hänsyn till det omfattande förestående arbetet för utredningen anser jag dessutom att det är av stort värde att man snarast bryter ut de mest brännande problemen och utfärdar tillämpningsföreskrifter i den anda som dels direktiven, dels den i dag förordade skrivelsen anger. Jag vill i detta sammanhang bestämt hävda att lösningen av många problem i detta sammanhang nu ligger mindre på forskningsområdet än på det ekonomiska. Den tankegången har vi velat ge uttryck åt när vi i motionerna I: 410 och II: 449 har hänvisat till miljöskyddslagen. I motionerna heter det att överfört till arbetslivets område bör företagen vara skyldiga att vidta de åtgärder som krävs för att förebygga olycksfall och ohälsa. I den andan bör det vara möjligt att med förstärkta resurser på yrkesinspektionens område komma till rätta med åtskilligt av det som nu släpar efter innan vi kan räkna med att få en ny och effektivare arbetsmiljölag. Det vill jag gärna understryka i detta sammanhang. Herr talman! Med risk för att verka tjatig vill jag sluta med att påpeka att så sent som år 1967, när vi i vår motion II: 121 yrkade att åtgärder sådana som de vi nu behandlar skulle vidtas, skrev utskottet att den begärda översynen icke var påkallad. Det är därför glädjande att i dag kunna konstatera den ändrade hållning som utskottet har tagit. Jag har givetvis i dag inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Av det föreliggande utskottsutlåtandet i anledning av de motioner som nu behandlas framgår att utskottet i allt väsentligt har tillstyrkt yrkandena i motionerna. Utskottet har den uppfattningen att dessa frågor är mycket väsentliga; speciellt gäller det kanske de problem som har tagits upp i samband med silikosoch koloxidförgiftningarna. Vi har den uppfattningen att det borde kunna vidtas speciella åtgärder även under den tid utredningen pågår. Det har också signalerats att detta skall ske, genom arbetsmarknadsstyrelsen, och eftersom vi i stort inte har någon avvikande mening — motionärerna har tydligen inte heller det — ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vid den s.k. sjukronorsreformens antagande under fjolårets riksdag uttalades också önskemål om att de privatpraktiserande läkarna skulle inordnas i detta nya ersättningssystem. Riksförsäkringsverket hade också då utarbetat förslag, som innebar att sjukvårdshuvudmännen bl.a. skulle träffa s.k. läkarvårdsavtal med de privatpraktiserande läkarna. Dessa avtal skulle bl.a. reglera ersättningen för mottagningskostnaderna och en inkomst för läkarna som i varje enskilt fall skulle fastställas genom förhandlingar. I gengäld skulle de enskilda läkarna binda sig för en viss maximerad avgift från sina patienter. Detta förslag låg på riksdagens bord vid behandlingen av sjukronorsreformen. Riksdagen beslutade också att Kungl. Maj:t ensam skulle få fastställa de avtal som skulle komma att träffas vid överläggningarna mellan läkarna och sjukvårdshuvudmännen. I propositionen 125 till 1969 års riksdag uttalade statsrådet Aspling att det föreslagna bemyndigandet även skulle innefatta befogenhet för Kungl. Maj:t att göra anpassningar efter framtida förändringar, exempelvis beträffande inordnandet av de privatpraktiserande läkarna i detta nya system. "Redan vid detta besluts fattande i fjol framförde vi från moderata samlingspartiet krav på att riksdagen skulle beredas tillfälle att yttra sig över det förslag som Kungl. Maj:t kom fram till efter överläggningar med parterna. Vid fattandet av detta beslut utgick riksdagen ifrån att läkarna inom den fria sektorn skulle vara inrangerade i det nya systemet den 1 juli 1970. Det motionskrav som vi framförde i fjol avstyrktes emellertid av andra lagutskottet och avslogs av riksdagen, i huvudsak av två skäl. För det första sade man att ett bifall till vårt krav, att riksdagen skulle få yttra sig över förslaget, skulle försena reformen. För det andra sade man att riksdagen redan vid sjukronorsreformens prövning hade fått ta del av riksförsäkringsverkets förslag till lösning av detta problem. Förutsättningen för att Kungl. Maj:t ensam skulle få avgöra denna fråga om de privata läkarnas inordnande i systemet var alltså att riksförsäkringsverkets då föreliggande förslag skulle gälla i sina huvuddrag och att det skulle genomföras den 1 juli 1970. Nu har vi fått veta att riksförsäkringsverkets för slag till lösning av problemet mer eller mindre har kritiserats sönder av flera remissinstanser och att förseningen redan är ett faktum, eftersom reformen ännu inte är genomförd. Från en liten utredningsgrupp, som arbetar med detta ärende, säger man nu att ett förslag kan komma först våren 1971. Det blir ett förslag som riksdagen aldrig tidigare har sett. Reservanterna kräver därför nu att riksdagen skall få ta del av och diskutera en reform av mycket stor innebörd innan Kungl. Maj:t fastställer den. Riksdagens lönedelegation får ju på riksdagens vägnar ta del av mycket obetydliga löneoch anställningsförändringar för statstjänstemännen. De privatpraktiserande läkarnas inordnande i det nya ersättningssystemet är däremot en mycket stor fråga, som det finns all anledning att förelägga riksdagen innan Kungl. Maj:t fattar beslut i ärendet. Jag vädjar till kammarledamöterna att slå vakt om riksdagens rätt att få se det blivande förslaget innan det slutgiltigt fastställs av Kungl. Maj:t. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall endast göra en kort kommentar till tredje lagutskottets utlåtande i anledning av den motion som vi har väckt om tilläggsdirektiv till vattenlagsutredningens arbete med enh översyn av vattenlagen. Motionen mynnar ut i krav på att utredningen särskilt skall beakta frågan om kommunernas skyldighet att ersätta ägare av strömfall för den skada som ägarna påstår sig lida av kommunernas uttag av ytvatten till sin vattenförsörjning. Bakgrunden är bl.a. aktuella och konkreta fall som vi åberopar i motionen — det gäller främst de ersätt ningar som kommunerna kring Vättern får betala för det bortfall av vatten för kraftproduktion som ägarna påstår att de har åsamkats. Vi anser att bestämmelserna i lagen är föråldrade och snarast bör ses över. Egentligen borde väl kommunernas intressen i dessa sammanhang gynnas i stället för att som nu kraftproducenterna prioriteras — vi anser att det inte kan vara en riktig ordning. Att den här frågan tas upp till behandling av vattenlagsutredningen är ur flera synpunkter verkligt viktigt. Det framgår emellertid inte entydigt av vattenlagsutredningens direktiv att så skall ske, och det är detta vi har påtalat i vår motion. Av utskottsutlåtandet kan man dock utläsa att utredningen genom en enkät bland företag, myndigheter och organisationer har fått belägg för att frågan bör överses och lösas på något sätt. Det framgår också av utskottsutlåtandet att utskottet anser att frågan omfattas av utredningens direktiv, varför det inte skulle behövas några särskilda tilläggsdirektiv. Jag skulle gärna ha sett att utskottet mera bestämt hade uttalat sig för motionsyrkandet. Jag förutsätter emellertid att frågan tas upp till behandling, eftersom utredningen enligt sina direktiv bör lägga fram delbetänkanden och förslag till erforderliga ändringar i vattenlagen. Jag hoppas att utredningen så snart som möjligt kan lägga fram förslag som eliminerar de i motionen aktualiserade bristerna i de i många fall orimliga och förlegade lagbestämmelserna. Långa förhandlingsomgångar och avtal om stora årliga ersättningsbelopp till kraftintressenterna = kostar mycket pengar för kommunerna. Dessa avtal gäller för övrigt för all framtid om inte någon ändring i vattenlagstiftningen på detta område kommer till stånd. Herr talman! Jag har för dagen inget annat yrkande än bifall till utskottets förslag, men därest resultat från vatten lagsutredningens arbete på denna punkt skulle dröja alltför länge, finns det anledning att återkomma i frågan.

Herr talman! Jag vill helt kort anföra några synpunkter med anledning av motionen: II: 1941, i vilken har tagits upp frågan om rätten att driva tillfällig handel med livsmedel och blommor. Avsikten med motionen har varit att främja kvalitetshandeln samt att få till stånd konkurrens på lika villkor. Enligt min uppfattning är kontrollmöjligheterna bristfälliga när det gäller den tillfälliga handeln med livsmedel och blommor. Konsumenterna får inte en ordentlig chans till bytesrätt eller reklamation, eftersom denna handel inte är av kontinuerlig karaktär. Det finns inte heller några möjligheter för konsumenterna att i efterhand ta upp sådana frågor med säljaren. För närvarande fordras icke tillstånd för denna tillfälliga handel. Detta är en brist som utan tvivel skapar svårigheter för både handeln och konsumenterna. Samhället har i olika sammanhang och på olika sätt, genom kommunala organ, skapat möjligheter till övervakning av både produktionen och handeln, som efter hand kommit att få stor betydelse för kvalitetsvarorna och inte minst för den allmänna hygienen. Detta har också lett till avsevärt förbättrade förhållanden på hela varumarknadsområdet. En välbehövlig sanering har således ägt rum i flera avseenden. Hanteringen med gatukök och korvkiosker har också genom kommunal tillsyn i mycket hög grad förbättrats. Det är viktigt att utövandet av tillfällig handel medför samma plikter och skyldigheter som gäller för andra näringsidkare, i fråga om såväl det ekonomiska som det redovisningsmässiga förfarandet. I motsats till utskottet anser jag att dessa risker har ökat under senare år och att det således numera är nödvändigt att påkalla att det sker en prövning av både näringsutövarnas personliga lämplighet och de krav man bör ställa på försäljningen ur hygieniska och kvalitetsmässiga synpunkter. Avsikten har alltså icke varit att få till stånd konkurrensbegränsande åtgärder, utan motionens syfte är att åstadkomma lika villkor för alla handelns utövare. Enligt min uppfattning kan nu ifrågavarande handel komma att gripa omkring sig alltmer, och det kommer då att bli nödvändigt att man vidtar åtgärder med anledning därav. Det är i avsikt att förbättra förhållandena för konsumenterna och den etablerade handeln som jag har velat anföra dessa synpunkter. Med detta har jag också velat rikta uppmärksamheten på frågan. I dag skall jag, herr talman, inte ställa något yrkande utan jag har endast velat anföra dessa synpunkter.

Herr talman! Det är väl riktigt att motionären, som han säger, inte rönt den förståelse från utskottets sida som han anser att motionen förtjänar. Motivet till motionen är omtanken om konsumenterna, säger herr Björk i Påarp. Men jag tror att omtanken om konsumenterna åtminstone vad beträffar kringföringshandeln med = livsmedel kommer att bli tillgodosedd genom föreskrifter i livsmedelsstadgan. Det har ju pågått en utredning, som har framlagt förslag i frågan, där man upptar krav på tillstånd av hälsovårdsnämnd såväl för utomhushandel som för kringföringshandel med livsmedel. Med hänsyn härtill torde önskemålen om bättre hygieniska förhållanden vid sådan handel komma att tillgodoses inom en inte alltför avlägsen framtid. När det gäller kringföringshandeln med blommor tror jag att man med fördel kan överlämna åt konsumenterna själva att avgöra kvaliteten på varorna. Då återstår de svårigheter som den här handeln vållar ur konkurrenssynpunkt. Det är väl svårt att bestrida att en inskränkning av handeln skulle verka konkurrenshämmande i viss utsträckning, en uppfattning som näringsfrihetsombudsmannen mycket starkt framhävt och som utskottet givetvis tagit hänsyn till. Jag tror inte att den här frågan är av så stor betydelse och att de mera seriösa näringsutövarna behöver frukta så särskilt mycket av kringföringshandeln. Enligt min mening har den en viss uppgift att fylla — inte minst i storstäderna, t.ex. här i Stockholm. Jag tycker att de där gubbarna som står och säljer blommor är ett pittoreskt inslag i stadsbilden, och med det jäkt som karakteriserar livet här i storstaden, när man söker sig ut till olika ställen, är det ett enkelt och bekvämt sätt att skaffa sig en bukett.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
Herr talman! Herr Grebäck anförde att konsumenterna lugnt kan se fram emot utvecklingen på detta område. Jag hyser stark tilltro till konsumenternas förmåga att klara de här uppgifterna men tycker att man borde kunna underlätta för dem genom att åstadkomma ett bättre förhållande. Då vänder jag mig, herr Grebäck, inte mot den handel som utgör ett pittoreskt inslag i gatubilden och den som finns etablerad sedan gammalt, utan mot den handel som uppträder sporadiskt i tillfälligt förhyrda lokaler. Där säljs i regel ett varusortiment som inte ger konsumenterna det bästa för pengarna. Samtidigt som den här formen av handel finns etablerad, förekommer det att produkter, ofta från andra landsändar, säljs genom en sporadiskt uppträdande affärsverksamhet på ett sätt som gör att det finns anledning betvivla att redovisningsskyldigheten iakttas så som vi i den etablerade handeln önskar. Det är alltså dessa tillfälliga företag, som ibland bedriver handel under mycket lösa former, företag som försvinner för en tid och sedan uppstår i ny skepnad, som jag har velat ta upp en diskussion omkring. Jag tycker fortfarande att det finns fog för de synpunkter som jag har anfört i motionen, och jag vill göra herr ordföranden i tredje lagutskottet uppmärksam på att utskottet kanske vid ett senare tillfälle bör allvarligt fundera på de här synpunkterna.

Herr talman! Trots att det inte finns någon reservation utan ett enhälligt utskottsutlåtande, anser jag att denna motion nr 42 av herrar Sjöholm och Werner är så orimlig att den inte kan gå ljudlöst förbi i denna kammare. I jakten ingår inte enbart att spåra upp och döda eller fånga villebråd. Jakten omspänner en mycket vidare syn. Den är heller inte någon primitiv sedvänja, som tar sig uttryck i lusten att döda — nöjet att utsläcka liv, som huvudmotionären herr Sjöholm har uttryckt det. Det är faktiskt förvånansvärt att motionären ger ett så dåligt betyg till cirka 260 000 jägare och jaktvårdare i vårt land. Med jakten följer så mycket annat som starkt intresserar och sysselsätter jägarna. Att t.ex. lära känna de vilda djurens liv och beteende och studera den vackra växtfloran och dess olika arter är också en upplevelse, som är underbar för oss jägare men framför allt för alla naturälskare. Jag hyser den uppfattningen att jägarna är bland de mest naturälskande människor som finns. En jägare har stora förpliktelser och skyldigheter att bedriva en god jaktvård. Här kommer även naturvården in i bilden. Vi jägare måste känna ansvar och se till att vi får behålla ett både artrikt och livskraftigt villebrådsbestånd i landet. Detta har trängt djupt in i de flesta jägares medvetande. Riksdagen har som bekant också fattat beslut om lagar och förordningar som jägarna skall följa, och där ingår bl.a. att man inte får utsätta villebrådet för onödigt lidande. Om de lagarna inte efterföljes kan jägaren åtalas. Det förvånar mig mycket att herr Sjöholm inte har uppmärksammat den saken, men det är kanske inte alltid så lätt att hänga med när man spelar över ett så brett register som herr Sjöholm gör i denna kammare. Vidare får villebrådet inte tillväxa hur som helst. Man måste hålla stammarna inom vissa gränser, dels med tanke på risken för degeneration, dels med hänsyn till den skada som villebrådet kan åstadkomma på både gröda och skog. Och den begränsningen kan bäst och billigast åstadkommas genom frivilligt engagemang av intresserade personer, inte av utkommenderade och avlönade legoknektar. Vi har tusentals jägare som frivilligt och utan kostnad för samhället sköter den saken. De lägger ned ett oerhört arbete inte bara under den egentliga jakten utan också i rent jaktvårdande syfte. Man gör det genom kursverksamhet av olika slag, där deltagarna bl.a. studerar jaktlag och jaktvårdsförordningar samt jaktvård i övrigt. Vidare tränas skjutskickligheten upp och jaktprov avlägges. Likaså anordnas tävlingar vid vilka jägarna får mäta sin kunnighet och skicklighet. Jakten ger även möjligheter till omväxling och rekreation som är till stor nytta och även skänker nöje. Jägarna betalar genom jaktvårdsavgifter utan gnissel betydande belopp till jaktvårdsfonden, som i sin tur används till jaktvård. Med den jaktordning, som herr Sjöholm föreslår, skulle alla svenska medborgare — även de som ogillar jakten — få bidra till att betala motsvarande belopp många gånger om. Jag vill fråga motionärerna hur mycket det skulle kosta samhället att ha en statligt anställd jägarkår. Det är häpnadsväckande att någon kunnat komma på en sådan idé. Detta gäller inte enbart därför att åtgärden skulle kosta samhället stora summor. Man skulle även frånta svenska folket en urgammal rätt, nämligen rätten att jaga. Det måste till mycket mod och en stor portion optimism för att tro att man skulle kunna avskaffa en sådan gammal hävd. Min största önskan i denna fråga är att herr Sjöholms motion begravs för evigt. Herr talman! Jag vill varmt tillstyrka utskottets hemställan om avslag på motionen.
Herr talman! Herr Wikner sade att vår motion inte fick gå ljudlöst förbi, och herr Wikner avlossade inte heller några skott från talarstolen. Vi får vara tacksamma för det. Herr Wikner sade vidare att det är värdefullt att jägarna får lära känna djurens liv och även vår flora, vad nu den har med detta att göra. Jag har inte klagat på att jägarna trampat ned de vilda blommorna, om det var det som herr Wikner tänkte på. Beträffande frågan om vad vårt förslag skulle kosta samhället vill jag hänvisa till ett yttrande från Svenska jägareförbundet, även om herr Wikners relationer till detta förbud kanske inte är de bästa. Jägareförbundet uppskattar kostnaden för vårt förslag till 15 miljoner kronor. På ett annat ställe framhålles emellertid att värdet av de 30 000 älgar, som fälls årligen i vårt land, uppgår till 50 miljoner kronor. Kostnaderna skulle alltså kunna täckas från denna summa. Jag vill vidare påminna om att vi har debatterat denna fråga ganska utförligt en sen kväll under vårsessionen — men herr Wikner kände väl vittringen av lovligt jaktbyte när han hörde ordet »jakt> nämnas och tog sig med ett par snabba språng fram till talarstolen. Jag sade med avsikt »lovligt jaktbyte> därför att vi minns ju hur herr Wikner en gång uppbyggde kammaren med en skildring av hur han jagade renar uppe i Norrland, och därför får man kanske göra den åtskillnaden. Jag tror inte att man fått klart för sig vad som menas med nöjesjakt. Uttrycket står på flera ställen i såväl remissyttrandena som i utskottsutlåtandet. Jag skall ta ett par exempel. Det arrangeras ibland jakter på skånska slott och herresäten, dit man bjuder in en massa vänner och sätter fram stolar, varpå man jagar fram halvtama fasaner som är uppfödda på dessa gods. Sedan skjuter man dessa hundra eller ett par hundra sådana. Det är vad jag kallar nöjesjakt. Det kan inte ha något som helst annat syfte än att man tycker att det är roligt att skjuta ihjäl dessa fåglar. Vi har kungajakterna, till vilka man bjuder in ädlingar från Spanien och England eller andra kulturländer, varvid man skjuter eller skadeskjuter rätt mycket djur. Det kallar jag också nöjesjakt. Det står någonstans att man jagar för att få ett matnyttigt jaktbyte, men herr Wikner menar väl inte att ädlingarna för hem djuren till Spanien så att de skall ha något att äta när de kommer fram. Jag tror inte att så är fallet, utan det är nog ganska verklighetsfrämmande för dem. I Svenska jägareförbundets yttrande återfinns för resten två helt motsägande slutsatser. Det står först att man numera jagar enbart av rekreationsskäl och alltså inte för att skaffa byte. På ett annat ställe några sidor senare står precis tvärtom; jakten är en strävan att tillägna sig matnyttigt byte. Jag tycker att man skulle kunna bestämma sig för vilket det nu är. Det kan inte gärna vara bägge delarna. Sedan sägs det att jägarna ägnar sig åt viltvård. Det tror jag nog att de gör. Men skulle inte de som är djurvänliga kunna ägna omsorg åt djuren utan baktanken att sedan skjuta ihjäl dem som man har fött upp. Det blir ju konsekvensen. De som verkligen ömmar för djuren tycker illa om att se dessa svälta under vintrarna. Man skulle väl kunna utfodra djuren utan syftet att de skall växa upp och leva kvar för att man sedan skall kunna döda dem. Det talas om rekreation. Herr Wikner kan väl gå ut i skogen och njuta av blommor och djur utan att ta geväret med sig. Skulle det bli sämre av det på något sätt? Jag vet inte om det innebär något slags moralisk trygghet för herr Wikner att ha ett gevär med sig, men annars skulle det väl gå lika bra att njuta av djur och blommor och allt annat som finns i naturen utan att ha ett muskedunder med sig som sprider skräck och förintelse i djurvärlden. Kan herr Wikner förklara varför det skall vara nödvändigt att ha ett förintelsevapen med sig ute i naturen? Det talas om alla omdömesgilla jägare. Ja, det finns mängder av sådana, men det finns också ganska många som inte är omdömesgilla. Varje år skjuts det ju ihjäl både bärplockare och svampplockare och jaktkamrater, och jag undrar om herr Wikner kan tala om för mig var på älgen den har siktat som skjuter en jaktkamrat. En omdömesgill jägare siktar naturligtvis på det ställe på älgen där han skall skjuta för att älgen skall dö så snabbt som möjligt. Om han då träffar en jaktkamrat, så undrar jag var han har siktat. Men det fundamentala är väl ändå att en djurvän naturligtvis inte går ut i skogen och skjuter ihjäl djur om han inte är tvingad till det; eljest går det inte ihop. Det brukar heta att den man älskar agar man, och det är också helt fel. Men att man skulle skjuta ihjäl den man älskar och tycker om är väl ännu värre. Kontentan av herr Wikners resonemang blir emellertid att djurvänner och jaktvänner är detsamma och djurvänner tycker om djur och sedan går de alltså ut och dödar dem — utan att vara på något sätt tvingade. Det finns naturligtvis markägare som helt enkelt för att trygga sin utkomst måste skydda grödan och därför skjuter djur. Detta är emellertid en helt annan sak — vad jag talar om är nöjesjakten. Jag tror att vi djurvänner och ni jaktvänner ideologiskt är på så stort avstånd från varandra — säkerligen flera skotthåll — att vi aldrig kan samsas härvidlag. Vi ser saken på helt olika sätt. Jag tror också att människor om 25 eller 50 år med ett medlidsamt småleende kommer att erinra sig att det var en tid då det i Sveriges riksdag fanns s.k. djurvänner, som slogs för rätten att sprida död, skräck och förintelse i djurvärlden. Den tiden kommer.

Herr talman! Jag begärde ordet i egenskap av markägare och jägare. Jag vill avlämna en liten stilla protest mot motionärernas sätt att framställa en stor grupp markägare och en stor grupp människor, som också ägnar sig åt jakt, såsom ett slags mer eller mindre blodtörstiga varelser de där strövar omkring i markerna med ett enda syfte — att döda så mycket vilt de över huvud taget kan komma Över. Jag vill gärna tro det bästa om motionärerna. Jag utgår från att de har ett ärligt syfte med motionen och vill åstadkomma en bra jakt. Så långt hoppas jag att vi kan vara ense. Men jag kan inte gå med på motionärernas generaliserande syn på detta problem. Visst finns det olämpliga jägare, herr Sjöholm. Det är alldeles uppenbart. Men det finns också olämpliga advokater. Fördenskull kräver man dock inte att hela advokatkåren skall förstatligas, liksom herr Sjöholm kräver att jägarna skall förstatligas bara för att en och annan av dem är olämplig. Det finns olämpliga människor inom alla yrken och alla branscher. Motionärerna har emellertid glömt bort den insats som markägare och jägare gör i viltvårdande syfte. Jägaren är nämligen mer viltvårdare och jaktvårdare än han är jägare, och jag anser att motionärerna skall hålla detta i minnet. Motionärerna säger inte ett ord om den viltvård som vi anser oss utöva. Hur många foderhäckar för rådjur och älgar sätter inte jägarna upp här i landet, herr Sjöholm. Hur mycket arbete är inte förenat med att i dessa foderhäckar lägga hö och saltstenar, som djuren på vintern skall få slicka på. Jag utför sådant arbete i stor omfattning. Hur många mil vägar och löpstigar plogar vi inte i skogarna för att harar och rådjur skall kunna hålla undan för hungriga rävar på vintern. Det talar motionärerna ingenting om. Det är ett tungt och svårt arbete. Hur många riskojor bygger vi inte, som vi förser med slösäd för att mata fasaner och hålla dem vid liv under svåra vinterförhållanden. Hur många gånger bär vi inte utmärglade rådjur under fimbulvintrar hem till stallet för att försöka få dem att äta sin egen träck för att hålla bakteriekulturen i magen vid liv. Det är nämligen enda sättet att rädda ett rådjur. Jag har gjort det många gånger. Vi arbetar alltså också med viltvård, herrar Sjöholm och Werner. Vi försöker även hålla efter räv och mink. Det är ingen särskilt rolig jakt, men man måste utföra den för att skydda det andra vilda. Från minkfarmarna kom mer det ut massor av minkar som sprider död och fasa bland änder och svanar, vilka nu förekommer ganska rikligt i Mellansverige. Man säger inte heller ett enda ord om vilket arbete jägarnas eget förbund, Svenska jägareförbundet, lägger ned för att ytterligare öka jägarnas ansvarskänsla och för att få jaktvårdsområden där man skall försöka reglera älgjakten och åstadkomma en bättre ordning på den. Därvidlag är inte vännen Wikner med. Han vill inte ha ordning på älgjakten, han vill ha total frihet att döda hur mycket som helst på hur små marker som helst. Vi ansvarskännande jägare inom Jägareförbundet, herr Sjöholm, är angelägna om att det inte får vara på det sättet. Det måste bli en bättre ordning, trots att det inte är särskilt illa ställt med jakten i vårt land. Så har vi förslaget om jaktvårdspoliser. Men, herr Sjöholm, hur många skulle det krävas? Säkerligen 50 000 statligt avlönade jaktvårdspoliser. Vad kostar det? Hundra miljoner kronor. Det är en mätare på vad vanliga markägare frivilligt lägger ned på jaktvård och viltvård alldeles gratis. Tror herr Sjöholm att den privata markägaren, om man skulle införa sådana här statliga jaktvårdspoliser, skulle ägna så mycket arbete åt viltvård och jaktvård, skulle arbeta och slita under hela vintern för att bevara livet på det vilda bara för att sedan få se statliga poliser komma och gallra ut det som skulle skjutas? Det bleve slut med den frivilliga jaktvården, herr Sjöholm. Er motion är direkt farlig för det vilda. Jag tror att ni motionärer har ett gott syfte, men försök då att balansera debatten! Det är ingen lösning som herrar Sjöholm och Werner erbjuder. Herr Werner brukar vara ute i angelägna ärenden, men herr Sjöholm är den här gången ute på verkligt olovlig jakt.
Herr talman! Jag tackar herr Ringaby för hans förtroende-uttalande, men han vinner mig ändå inte för sina idéer i det här fallet. Jag tycker att det är märkvärdigt att ingen remissinstans och ingen ledamot av utskottet har funnit den minsta skugga över någon del.av jakten, sådan den nu bedrives. Vi vänder oss ju inte mot jakten såsom sådan utan mot den del av den som kan betecknas som nöjesjakt. och som herr Sjöholm har exemplifierat. En gnutta kritik skymtar dock i utskottsutlåtandet, där man talar om den år 1967 tillsatta jaktmarksutredningen och säger att det är »ett sedan länge föreliggande önskemål om kompetenskrav för jägare». Detta visar att allt ändå inte är så väl beställt. Nöjesjakt är ett populärt uttryck som naturligtvis kan missförstås. Herr Sjöholm har exemplifierat med klappjakten. Man skulle också kunna ta som exempel de alltmer urbaniserade arrendejägare som trots ofta tvivelaktiga kunskaper bedriver jakt. Av dem kan man väl heller inte vänta sig så mycket viltvård. Jag tror säkert att herr Ringaby bedriver viltvård på bästa sätt på sitt gods, men alla är inte godsägare, och jag undrar om alla de som bor i stan och som arrenderar jaktmarker lägger ut saltstycken, sätter upp havreskylar osv. I tidningarna har det talats om att vi 1 syfte att locka turister skulle slå oss på den i Centralafrika så populära jaktsafarin, då man för några dollar kan få rätt att jaga storvilt, och anordna sådan i Norrland. Det vore väl ett företag värt att stoppa. Jag tycker inte att vi är ute helt i det blå, eftersom jaktmarksutredningen själv utreder kompetensfrågorna för jägare. Det är ganska märkligt att ingen av talarna har hänvisat till Sveriges djurskyddsföreningars riksförbunds yttrande. Det är klokt att undvika. Läser man det yttrandet får man del av en väldigt svag skrivning. Även rent formellt är den bristfull, och det dunkelt sagda är som bekant ofta det dunkelt tänkta. Vi hade kunnat vänta att man från det hållet litet mer seriöst hade tagit upp dessa frågor och lagt ned någon möda på att försöka ta reda på huruvida allt var väl beställt. Styrelsen borde inbjudas till första bästa klappjakt på något storgods så att den kunde få litet fler synpunkter på frågan. Herr Sjöholm nämnde klappjakten. Jag tror ingen i denna kammare vill försvara den. Jag lät mig informeras av en storjordbrukare på Söderslätt i Skåne vilken är aktiv jägare och som sade, att han varit med om en enda klappjakt i sitt liv och inte kommer att vara med om fler. De herrarna som satt i buskaget — väl emballerade — och sköt, fördärvade mycket vilt. Det skadeskjutna viltet kunde man inte springa fram och ta, för då riskerade man ' att själv bli skjuten, och det var man inte så angelägen om. Därför fick markägarens personal under den efterföljande middagen plocka rätt på djur som fått vingar och ben avskjutna. Sådan jakt borde vara »en kultursamhällets uppgift att mönstra ut», som vi uttrycker det i motionen. Vad jag personligen är ute efter är skjutskicklighet, som bör kunna ådagaläggas innan man börjar med den viktiga hanteringen. Att handskas med liv och död är någonting så seriöst, att det borde ställas kompetenskrav på markägare, lantbrukare och vem som helst annan som skall syssla med detta — med samma självklarhet som man kräver körkort av dem som skall köra bil. Herr talman, jag har inget yrkande; det torde väl inte löna sig detta år.

Herr talman! Bara några ord till herr Ringaby. Jag har inte sagt att man är ute i det enda syftet att döda. Men herr Ringaby kan väl inte bestrida att går en jägare ut för att jaga är det väl ändå i syfte att döda djur. Han kan ju samtidigt tycka att det är betagande vackert och njuta av omgivningen, men syftet är ändå att döda djur. Herr Ringaby drog in advokater i det här av någon anledning som jag inte riktigt förstod. Det var ju otur för herr Ringaby att jag har haft en motion om att förstatliga åtminstone försvarsadvokaterna, så där sköt herr Ringaby miss. Jag har dock aldrig hört talas om advoktater för nöjes skull. Hur de skulle fungera vet jag inte. De skulle kanske uppträda som försvarare utan att vara budade till det, och sådant förekommer inte såvitt jag vet. Jag tyckte att jämförelsen haltade väl kraftigt. Herr Ringaby ordade så vältaligt om viltvården. Vi tillade — jag tillade i varje fall — att man skulle kunna vårda sig om viltet utan att ha baktanken att man sedan skall skjuta det. Skulle inte herr Ringaby kunna ställa undan sitt vapen och ändå bära hem skadade rådjur och vårda dem och sätta ut mat till fåglar och andra djur? Många människor gör det utan tanke på att man sedan skall kunna skjuta djuren. Det var bara det vi sade. Jag tror, herr talman, att tiden arbetar för oss och vår mera kulturellt humana linje. Jag tror att den så småningom skall segra. Många tidningar är redan helt inne på vår linje. Jag skulle kunna namnge några stycken. Detta visar vart opinionen är på väg. Det kommer en gång, herr Ringaby, att bli så som vi önskar. Men även goda idéer behöver tid för att vinna rotfäste.

Herr talman! Det var inte jag som drog in advokaterna i diskussionen, herr Ringaby. Jag försvarade inte heller advokatskrået. Jag sade bara att detta var ett ovanligt misslyckat exempel, eftersom jag faktiskt har motionerat om »förstatligande» av försvarsadvokaterna, något som jag tror skulle medföra vissa fördelar. Men den frågan berör ju inte jakten, eftersom advokater inte är lovligt byte. Visst slaktar man grisar. Men de människor som föder upp grisar gör det i förvärvssyfte, och det är vällovligt. Det står i Svenska jägareförbundets yttrande, att jakten inte sker i syfte att skaffa jaktbyte utan för nöjes skull. Människor som startar grisfabriker gör det inte för nöjes skull. Det är den stora skillnaden, och den har herr Ringaby inte fattat. Herr Werner och jag har siktat in oss just på nöjesjakten, vilken man ägnar sig åt på grund av »lusten att döda» som jag tidigare sade — det är ett helt adekvat uttryck. Ingen dri ver människor ut för att skjuta rådjur, harar eller annat villebråd, utan den jakten sker för nöjes skull. Man kan naturligtvis också jaga för att skydda sin egendom, och den jakten bör, som jag redan sagt, undantas. De jämförelser som herr Ringaby gjorde var alltså helt misslyckade.

Herr talman! Många av oss här i kammaren kommer väl ännu ihåg en i förtid bortgången kollega, Arthur Sköldin. Han sade en gång: »Att tala jakt med storstadsbor är fullkomligt lönlöst; de begriper sig inte på annan jakt än den som utövas på Birger Jarlsgatan, och den lyder under hälsovårdsnämnden.» Jag tror att vad herr Sjöholm och herr Werner här har sagt bekräftar Arthur Sköldins uttalande. Det är inte stor idé att här upprepa vad som sades i våras när denna fråga var uppe till debatt. Redan då kom väl det mesta fram. Men att detta är en ganska speciell fråga måste vi nog erkänna. Det visas bl.a. därav att jag helt och hållet kan instämma i vad herr Wikner sade i sitt inledningsanförande. Uppgifter om kostnaderna per nedlagt djur har vi från den stora grisjakten på Linderödsåsen — detta påpekade jag redan i våras. Vi vet precis vad varje nedlagd sugga vid det tillfället kostade, och det var inte småpotatis det. Därav kan vi se ungefär vad en statlig jägare kommer att kosta. Och hur skall vi hindra att denne statlige jägare tycker att det är ett trevligt arbete han håller på med, att han finner nöje i jakten? Säger han någonting sådant, skall han avskedas! Han skall alltså gå omkring och se sur ut hela tiden; då kanske han kan få behålla sitt arbete. Jag tycker det är ett betänkligt resonemang. Om motionärerna hade nöjt sig med att kräva utbildning av jägare, skulle jag ögonblickligen ha varit med på noterna, ty där brister det. Krav på en jägarexamen kommer utan tvekan att genomföras ganska snart. Då slipper vi de nackdelar som nu finns. Jag kan instämma i vad herr Ringaby sade om att jakten sannerligen inte alltid är något nöje; den är något som är nödvändigt. Jag undrar hur det skulle ha sett ut i vår fauna i dag, sedan människan en gång rubbat jämvikten i naturen, om vi inte tillgripit några medel för att återställa den eller i varje fall hålla vissa arter inom något så när rimliga gränser. Där kommer jägaren in. Jag kan också erkänna att där ligger ett litet fel i t.ex. beskattningen av vårt kajbestånd, som har fått ta överhanden helt och hållet. Jägarna har hållit efter rovfågeln alltför mycket, inte av jaktintresse utan till förmån för mors bästa värphöna. Man har hållit efter rovfågeln för mycket med den påföljd att antalet snöskator, kajor och andra fåglar har ökat alldeles orimligt. Då måste vi skjuta dem också, vi får ta med dem i vår beskattningsplikt. Men det är någonting som tyvärr inte sker. Det är ett fel i vår utbildning att vi inriktar oss för mycket på köttjakt. Beträffande detta kan vi jägare rikta kritik mot oss själva. Jägarna är djurens bästa vänner. De små markägarna är precis lika värdefulia som de som har större markområden. Det gäller att känna sitt revir och veta vad som är lämpligast för viltet. Därvidlag är arrendatorerna från staden sannerligen inte så dumma. Kommer de väl bort från allt otyg som storstäderna bjuder, lär de sig en hel del också, och vi skall inte ta ifrån dem dessa möjligheter. Herr talman! Jag skulle kunna upprepa allt vad som sades i våras men enligt Arthur Sköldins motivering tjänar det ingenting till. Jag nöjer mig därför med att yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag vill verkligen tacka herr Sköldin för hans utmärkta yttrande. Det styrker ju vår tes. är det nu så att stadsborna bara begriper sig på den jakt som bedrivs på Birger Jarlsgatan, är de väldigt farliga att släppa ut på t.ex. herr Wachtmeisters ägor i Blekinge. Herr Wachtmeister bör nog akta sig för det. Men herr Wachtmeister gjorde en saltomortal till slut och sade att stadsborna inte är så dumma jägare i alla fall. Hur skall herr Wachtmeister egentligen ha det?

Detta är mycket viktigt att slå fast.
Herr talman! Vi skall kanske sluta det här meningsutbytet innan vi svävar ut alltför långt. När vi motionärer talar om nöjesjakt associerar vi inte på något sätt till Birger Jarlsgatan, utan det är helt herr Wachtmeisters egen fantasi som leder honom dit. Om herr Wachtmeister hade lyssnat till mig, tror jag att han måste medge att det finns avarter av jakt som är mycket otrevliga, bl.a. den jakt som förekommer på godsen då man sitter stilla och skjuter flera hundra fasaner som andra människor föser fram. Detta medger herr Wachtmeister i andra sammanhang men icke från denna talarstol. Det lilla medgivandet hade vi kanske kunnat få; det hade väl tröstat oss något. Herr Wachtmeister säger vidare att jägarna är djurens bästa vänner. Det tyc ker inte herr Werner, inte heller jag, och jag tror inte att djuren tycker det, de djur som ligger och vrider sig i dödsplågor. Ringduvor skjuts också under fortplantningstiden. Man skjuter föräldrarna, och ungarna ligger och dör av svält. Jag undrar om de skulle instämma i herr Wachtmeisters yttrande om att jägarna är djurens bästa vänner.

Herr talman! Herr Werner frågade mig hur jag egentligen ville ha det och vad jag menade med att tala om stadsborna som var så dåliga att ha ute på landet. Det är mycket enkelt: de stadsbor som arrenderar jakt på landet och och på det viset kommer från den speciella jakt som utövas i staden är bra, och dem har jag aldrig opponerat mig mot. Jag avsåg de andra, som inte har en aning om jakt. Jag vet inte vad ni bedriver för slags jakt, men i varje fall bedriver ni inte den jakt som jag har talat om. Att försöka diskutera jaktliga frågor med er är ganska meningslöst, menar jag. Herr Sjöholm sade att jag i andra sammanhang hade uttalat mig mot godsens fasanjakter. Det har jag aldrig gjort och har heller ingen anledning att göra det — jag är inte road av den sortens jakt och har inte sådan själv. Men om vi icke hade haft godsens viltuppfödning, hade det heller inte funnits mycket vilt runt godsen. Godsen har varit en kärna i den svenska viltvården, vilket visas ännu i dag inte minst av att det i annonserna om jaktarrendet ofta anges närhet till gods såsom ytterligare ett plus, för att arrendet skall bli dyrt.

Herr talman! Jag tycker det är farligt att föra debatten som den har förts här, så att jakten framstår som någonting löjligt. Det skadar faktiskt jakten. Jag skall besvara några frågor som har ställts här. Till herr Sjöholm vill jag säga att jag aldrig någonsin har deltagit i någon renjakt — det uttalandet får stå för herr Sjöholms räkning. Vad beträffar blommorna vill jag påpeka att jakten mest försiggår sedan blomningstiden är över. Det är på hösten som den egentliga jakten förekommer. För dem som frivilligt går ut och jagar ger väl jakten ingen inkomst, utan de förlorar på jakten, men de hyser ett stort intresse, såsom här har nämnts, både för jakt och för jaktvård. Här nämndes kungajakt och klappjakt. Jag är absolut emot klappjakten, och den bedrivs väl bara av jägare i det förbund som — om jag inte minns fel — herr Ringaby tillhör. Jag vill ha lika god ordning på jakten som herr Ringaby vill. Kom inte och säg någonting annat! Sedan vill jag säga att jag inte tror att en avlönad jägare skulle kunna skjuta bättre. Jag tror att skjutskickligheten är individuell men att man kan träna upp den, och det gör också jägarna. Herr Sjöholm vidhåller sin ståndpunkt. Han tycks leva kvar i en svunnen tid med primitiv jakt och jaktvård. På den tiden trodde man på tomtar och troll. Vi som är jägare får trösta oss med att man i dag inte heller tror på jultomten.

Herr talman! En sådan här jägardebatt tycks höra till de stående numren i underhållningen här i kammaren. Den återkommer med jämna mellanrum. Jag tycker att detta är märkligt. Motionärerna har ju inte fått det ringaste stöd av remissinstanserna, och det finns ingen i utskottet som har visat någon förståelse för motionärernas förslag.

I tredje lagutskottet har vi vid behandlingen av motionen frågat oss, om det finns möjligheter att förändra gällande lagstiftningen för att göra jakten mera djurskyddsvänlig. Bland remissinstansernas uttalande skall jag bara stanna vid vad Sveriges djurskyddsföreningars riksförbund anför. Förbundet framhåller att det givetvis fördömer varje form av jakt som inte följer givna lagar och bestämmelser. Riksförbundet påpekar att motionärerna, som accepterar »yrkesmässig skjutning av vilda djur» men avvisar vad man kallar nöjesjakt, inte närmare definierar vad som avses med nöjesjakt. Riksförbundet säger sig inom kort ämna inkomma med förslag om vissa förändringar i nu gällande jaktlagstiftning. I stort sett anser förbundet att nu gällande lagstiftning fungerar tillfredsställande genom berörda myndigheters vällovliga strävanden till en god jaktvård. För en betydelsefull insats på det informativa området och — märk! — i fältarbetet önskar förbundet framhålla Svenska jägareförbundets arbete. Det tycker vi i tredje lagutskottet är en mycket sansad och nykter syn på dessa frågor. Där anvisas en väg att undan för undan få en bättre ordning på jaktens område. Inte tror vi i utskottet att sista ordet är sagt i lagstiftningsarbetet på den här punkten. Det finns säkert mycket att göra. Men den Werner-Sjöholmska jägarkåren med uppgift att döda tror vi inte på. Den är inte någon lösning på dessa problem. Men det är klart, som herr Werner sade, att man kan skärpa kraven i fråga om skjutskicklighet. Det är en framkomlig väg, som man har slagit in på, bl.a. på rekommendation från Svenska jägareförbundet, och den skall man givetvis fortsätta på. Motionärerna anser att det är ovärdigt att i ett kultursamhälle bedriva nöjesjakt. Kultur kan man alltid diskutera. Det finns någonting som heter jaktkultur, och jag tror att det är just vad vi bör sträva efter. Motionärerna erkänner själva att det är ofrånkomligt att med vissa mellanrum reducera djurstammen, och det skall naturligtvis ske på ett så hyggligt sätt som möjligt. Men då skall man försöka, tycker jag, att rekommendera praktiskt framkomliga vägar. Motionärernas förslag anser jag vara helt orealistiska. Och jag förstår inte hur en jurist och liberal politiker vill rekommendera att gå fram den vägen. Det måste väl finnas en opinion i så fall. Ni har inte den ringaste opinion med er, även om några journalister i olika tidningar har visat förståelse. Remissinstanserna har inte gjort det, inte ens Djurskyddsföreningarnas riksförbund. Ni kräver nu att tredje lagutskottet skall framlägga ett förslag om inrättande av en jägarkår. Men skall man lagstifta, måste man väl förutsätta att opinionen över huvud taget är mogen för detta. Nu har ju herr Sjöholm i viss mån garderat sig genom att säga att han själv inte tror ati det inom den närmaste tiden är möjligt att få opinionen med sig. Han behöver 50 år på sig. Jag tror att man får gå fram på andra vägar för att få en ordnad jakt till stånd så småningom på hyggliga villkor.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
Herr talman! Herr Grebäck ondgjorde sig över att vi varje session diskuterade jakten. Men det var inte motionärerna som öppnade debatten, herr Grebäck, utan det var jaktvännerna som var på krigsstigen. Herr Grebäck påstod att vi inte hade någon opinion bakom oss. Jag och herr Werner tillhör glädjande nog inte den grupp politiker som sticker upp ett finger i vädret för att känna vart vin den blåser. Det finns tillräckligt många sådana politiker, herr Grebäck. Tycker vi att vi har rätt, är det klart att vi väcker en motion i ämnet. Sedan får vi se resultatet. Varken herr Werner eller jag deppar över att vi har mött motstånd. Det visste vi ju att vi skulle möta. Goda idéer tar lång tid att växa fram och mogna, herr Grebäck. Det vet vi. Slutligen vill jag, herr talman, säga att det väl ändå var en fantastiskt äventyrlig idé som herr Wachtmeister här framförde, nämligen att det bara var de som idkat nöjesjakt som skulle vara betrodda med att yttra sig i frågan. Hur skulle det se ut i denna kammare, om vi skulle tillämpa den principen? Vi diskuterade i morse åtgärder mot skatteflykten. Då skulle alltså bara de som, ägnat sig åt denna hantering fått yttra sig. Menar herr Wachtmeister verkligen det? | Jag menar att vi kan vara emot mycket som vi inte själva praktiserar och att vi skall få ha lov att påpeka sådant.

Herr talman! Denna fråga är inte ny. Den var uppe förra året också med anledning av en motion av samma motionär. Den gången var jag med vid utskottsbehandlingen och reserverade mig inte mot utskottets beslut som den gången var detsamma som denna gång, alltså yrkande om avslag på motion. Men jag har faktiskt haft anledning att tänka om i denna fråga, eftersom detta fall, ställt jämsides med en mängd andra fall, där staten visat sin vilja att engagera sig till förmån för sina egna företag och mot den fria konkurrensen, gjort mig betänksam. Den företeelsen har alltså fått mig att tänka om. Vidare är det en annan sak. Jag har alltid haft förmånen att kunna anlita en mycket välskött statens järnvägars resebyrå nere i Karlskrona och har därför ingen anledning att hysa några onda tankar gentemot den. Men alla statens järnvägars resebyråer är nog inte lika väl skötta. Ett par gånger i följd har man envisats med att förlägga mig i singelkupé tillsammans med en högt ärad kvinnlig ledamot av denna församling och därför, herr talman, kräver anständigheten och hänsynen till de vid det här laget få moraliska väljare, som jag kan ha kvar, att jag nu yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Frågan om statens järnvägars resebyråverksamhet har ju på förmiddagen i dag varit föremål för debatt i annat sammanhang, varvid möjligheterna att ombilda resebyrån till bolag diskuterats. Det har också sagts att det kan förväntas att saken kommer upp till prövning. Skulle det bli så kommer ju motionärernas önskemål om konkurrens och konkurrens på lika villkor att kunna bli tillgodosedda i det sammanhanget. Jag tycker att man lugnt kan avvakta vad ett sådant övervägande kommer att leda till.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

Herr talman! Den motion vi nu behandlar riktar uppmärksamheten på en fråga som rör miljöpolitiken. Jag har i motionen pekat på de skadeverkningar en alltför hård exploatering av våra skogstillgångar kan åstadkomma i den landskapsbild som vi alla vill skydda och slå vakt om. Det råder inga delade meningar mellan motionärerna och utskottet om nödvändigheten av ett högrationellt skogsbruk i vårt land med god konkurrenskraft på världsmarknaden. Men om vi accepterar detta bör vi också med större skärpa kunna ställa kravet att man inom svenskt skogsbruk söker mildra de skadeverkningar som en ökad rationalisering åstadkommer på miljön och för den enskilda människan. Här uppstår lätt en konflikt mellan vinstintresset och miljövårdsintresset. Vad som sker i dag är att den ökade mekaniseringen kräver allt större avverkningsytor för att lönsamheten och konkurrenskraften skall bli allt bättre. Genom dålig planering och en illa skött personalpolitik från arbetsgivarna har arbetskraftssidan många gånger fått betala rationaliseringsvinsterna med ökad arbetslöshet och större otrygghet i anställningen under sämre konjunkturer. Under högkonjunktur — alltså den situation vi har i dag — har däremot bristen på arbetskraft hindrat ett ökat uttag ur skogarna. Miljövårdsintressena kommer också lätt i kläm med den moderna avverkningsttekniken. Utskottet återger ett avsnitt ur en artikel av förre generaldirektören Erik Höjer i domänverket. Den handlar om skogslandskapets förändringar. Där sägs bl.a.: >»Den mekaniserade driften har ökat hyggesstorleken. Om fastighetsindelning och åldersmosaik medger, väljer man gärna 5 till 30 hektar eller mer —— —.> Utvecklingen har sannerligen gått fort sedan den artikeln skrevs. De kalhyggen som man nu skapar genom storskogsbruket är mycket större och kommer att bli ännu större i framtiden. I dag räknar man kalytor på 100 hektar som relativt små hyggen, och det finns exempel på kalhyggen som sträcker sig över flera hundra hektar, där all skog avverkats och där endast grovsten, björksly och ris lämnats kvar. Dessa hyggen besprutas sedan med herbicider. Landskapsbilden har därmed förändrats och förfulats på ett sådant sätt att det tar lång tid att återställa den. Vad detta betyder för djurlivet kan var och en förstå. Vad det innebär för den bofasta befolkningen kan man också lätt räkna ut. Det är dessa skadeverkningar som vi anser bör mildras genom lagstiftningsåtgärder, innebärande att skogsägarna åläggs att spara vissa bestånd åtminstone i närheten av vägar och bebodda trakter. Sedan motionerna skrevs har jordbruksministern tillkallat sakkunniga för en översyn av naturvårdslagen. Enligt utredningsdirektiven ingår det i de sakkunnigas uppdrag att ta upp även de spörsmål som aktualiserats i motionerna. Motionärerna är givetvis glada över att frågan har uppmärksammats på detta sätt och har i princip inte heller något att erinra mot utskottets skrivning, där nödvändigheten av ett effektivare skydd för landskapsbilden även i skogsavverkning understrykes. Vi hoppas nu bara att utredningsarbetet bedrivs med största skyndsamhet. Det brådskar nämligen med ett införande av lagstadgade skyddsåtgärder innan de stora skogsmaskinerna åstadkommit så stora skador i det svenska skogslandskapet, att dessa blir omöjliga att reparera inom överskådlig tid. Herr talman! Jag har inget yrkande.